Herr talman! Doris Håvik säger att vi i folkpartiet ingenting har sett, ingenting har läst, ingenting har hört och ingenting har diskuterat. Jag själv har diskuterat med Doris Håvik i utskottet, utanför utskottet, i rökrummet och på många andra ställen. Men hon vill tydligen inget förstå. Vad innebär då utskottets förslag, säger Doris Håvik. Jag har inte blivit ett dugg visare efter att ha läst det. Förslaget är lika tunt och innehållslöst som utskottsbetänkandet. Föräldrapenningen bjuder vi på, Doris Håvik, därför att ni något värnar om barnfamiljerna. Med utskottets förslag drabbas de inte så hårt som tydligen regeringen vill att de skall göra. Doris Håvik säger vidare att alla skall drabbas lika i det nya sjukförsäkringssystemet. Hur då? frågar jag. På vilket sätt skall det kunna avgöras att inte mer än 90 % av lönen betalas ut vid sjukdom när det sker två utbetalningar, en genom sjukförsäkringen och en i form av AGS-ersättning. Sedan säger Doris Håvik något fantastiskt. Lyssna noga: Det är så svårt att hitta majoriteter för besparingar! Det måste vara ett skämt, Doris Håvik. Ingela Thalén och jag träffades i maj och kom överens om besparingar som borde göras. Det var inget problem. Vi var beredda att göra ett antal besparingar. Vi har lagt fram tre olika förslag till besparingar som komplement till arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen. Det var bara för er att ta för sig. Det första jag sade i utskottet var: Var så goda och välj socialdemokrater. Men ni kan ju inte välja, och det känner vi alla till. Doris Håvik säger att vi skall ta ett gemensamt ansvar och att parterna måste ställa upp. Berätta för mig, Doris Håvik, hur det skall gå till. Jag tycker att ni skall lagstifta mot arbetsmarknadens parter så att ni får dem på mattan. TCO har redan sagt att man inte går med på det framlagda förslaget, och det har också flera andra fackförbund gjort. Hur skall ni bära er åt, Doris Håvik? Det är dags att tala om det. Jag väntar med spänning på att få veta vad sjuklönen kommer att innehålla. Karin Israelsson var jättenervös för att en mängd saker som hon tyckte skulle ingå i paketet inte nämns i betänkandet. Jag har ställt samma frågor som hon och bara fått ett svar från Doris Håvik, nämligen: Det är inte vårt bord. Vems bord är det då? Jag ser att socialministern sitter i kammaren, och vi kanske av henne kan få svar på våra frågor. Ni socialdemokrater har ju kontakt med oppositionen. Men frågan är om ni har kontakt med er egen regering så att ni vet vad ni kan resp. inte kan fatta beslut om. Jag hoppas alltså få svar på frågan vad sjuklönen innebär. Vidare vill jag veta vilka garantier Doris Håvik kan lämna till kammaren för att en sjuklön verkligen skall införas. Jag tror att alla som lyssnar är intresserade av att få veta det.

Herr talman! Utskottets ordförande säger att det inte råder så stor enighet mellan olika grupper. I den här frågan råder det faktiskt mycket stor enighet mellan de borgerliga partierna. Vi vill allesammans ha en arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen på 14 dagar, och den skall vara förenad med sänkta arbetsgivaravgifter. Men hur är det med enigheten inom det egna blocket, Doris Håvik? Jag kan erinra om vad Stig Malm och TCOs Björn Rosengren har uttalat de senaste dagarna. Det kanske räcker. Om historieskrivningen från 1982 kan jag ge besked. Jag var nämligen med, som det heter. När vi diskuterade dessa frågor år 1982 var förhållandena vitt skilda från dem som gäller i dag. Då hade vi ett budgetunderskott, vilket vi inte har i dag. Men i dag har vi något som är mycket värre, nämligen en finansiell kris, en allmän ekonomisk kris som vi moderater vill hjälpa till att lösa på ett konstruktivt sätt genom att minska kostnaderna för produktion och näringsliv. Det är mycket väsentligt. Vi har fört mycket konstruktiva diskussioner och, med vissa förändringar, ställt upp på delar av regeringens proposition. Av partiegoistiska skäl sade dock socialdemokraterna stenhårt nej till allting. Vi är i dag överens om att det är oerhört viktigt att rehabilitera människor i stället för att låta dem gå långtidssjukskrivna. Det skrev vi moderater i en partimotion, undertecknad av Gösta Bohman m.fl., redan 1981/82. Vårt förslag utmynnade så småningom i tillsättandet av en rehabiliteringsberedning och konstaterandet att det är bättre att rehabilitera människor än att långtidssjukskriva dem. Att sådana tankar också är djupt förankrade hos försäkringskassans folk kan jag slå fast genom innehållet i det brev som socialförsäkringsutskottets ledamöter har fått från mina kolleger vid försäkringskassan i Arvika. I detta brev står bl.a. följande: ''En arbetsgivarperiod anser vi vara vår räddning för att kunna arbeta konstruktivt med rehabilitering och därav sänkt ohälsotal. Vårt förslag är: Ge oss en arbetsgivarperiod på 14 dagar så att vi kommer ifrån det tidskrävande arbetet med de korta sjukfallen, så att vi kan arbeta med rehabilitering och därigenom sänka ohälsotalet, och så att vi får en sjukförsäkring som är i tiden. I tiden är att arbeta med sikte på arbetslinjen.'' Det här är mycket uppfordrande och stimulerande för oss i socialförsäkringsutskottet att ta del av. Alla har vi dessa ambitioner, även om socialdemokraterna nu främst har att se till att det skapas nya fonder -- Arbetslivsfonden och andra byråkratiska organ. Men den saken kan vi diskutera en annan gång. Jag beklagar naturligtvis livligt att det inte har varit möjligt att åstadkomma det vi egentligen ville ha, nämligen en arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen redan från juli 1991. Men jag lovar Sigge Godin och andra att vi skall göra allt vad vi kan för att se till att det blir en arbetsgivarperiod på de premisser som de tre borgerliga partierna ställer upp på.

Herr talman! Doris Håvik gjorde en genomgång av vad det framlagda förslaget innebär, en genomgång som nog behövdes för lyssnarna. Vi i centerpartiet accepterar de förändringar som föreslagits frånsett förslaget om den tillfälliga föräldrapenningen, där vi anser att nuvarande ersättningsnivå skall behållas. Skälen därtill har vi anfört i vår reservation, nämligen att den tänkta ordningen drabbar just ensamstående småbarnsföräldrar mycket hårt, särskilt om barnen ofta är sjuka. De skulle inte ha samma skyddsnät som nu. Det finns fördelar med en sjuklön frånsett de inslag i systemet som här har diskuterats. Bl.a. tas timsjukpenningen bort. Vi var kritiska till att den infördes och såg den som starkt byråkratisk. Det är ytterligare ett skäl till att sjuklön bör införas. Den historieskrivning som Doris Håvik gav var inte riktigt korrekt. Det fanns ett skyddsnät i det förslag till karensdagar som vi lade fram 1982. Vi slog vakt om dem som ofta var sjuka liksom de sämst ställda. Vår förhoppning var även då att arbetsmarknadens parter skulle känna sitt ansvar. Samma förhoppningar har vi i dag inför införandet av sjuklön och de kompensationsförändringar som vi om en kort stund skall fatta beslut om. Jag vet att det är en helt galen historieskrivning som Doris Håvik här ger. År 1982 tog socialdemokraterna inte något ekonomiskt ansvar för landets ekonomi. Man förde en politik som var helt inriktad på att efter valet 1982 ta över rodret och få en maktposition. Nu blev det inte så. I dag skall en minoritetsregering försöka ro olika förslag i land. Även Doris Håvik inser vilka problem som finns. Samma problem hade regeringen år 1982. Att vi inte nu har något budgetunderskott är en sanning med viss modifikation. Med tanke på landets dåliga ekonomiska situation har vi många andra problem att brottas med. Vi har dålig handelsbalans, hög inflation, en mycket hög utlandsskuld osv. Det finns all anledning att vi som också har ett ansvar för landets ekonomi ställer upp på ett sådant här förslag. Man får nästan intrycket att den kris vi ser här i dag skulle bero på den regering som satt fram till 1982. Men sanningen är att den nuvarande regeringen har orsakat den kris vi befinner oss i. Det är också den nuvarande regeringen som har ansvaret för den och också bör ta på sig ansvaret fullt ut.

Herr talman! Doris Håvik tycker att jag gör en alldeles för stor affär av hennes uttalande från 1981. Anledningen till att jag tar upp det uttalandet är att jag tycker att socialdemokraterna då hade en alldeles riktig åsikt. Vi kan instämma i det mesta som sades i den socialdemokratiska reservationen från det året. Sedan säger Doris Håvik att situationen var en annan då än vad den är i dag. På ett sätt har Doris Håvik rätt. Då gällde det en arbetsgivareperiod eller sänkt kompensationsnivå i sjukförsäkringen. I dag gäller det bäggedera, och socialdemokraterna sväljer hela paketet och går helt ifrån sina gamla värderingar om en generell socialförsäkring. På den tiden kunde den borgerliga regeringen hänvisa till ett budgetunderskott. I dag förväntar vi oss ett budgetöverskott. Den enda objektiva ekonomiska förklaring till nedskärningarna som Allan Larsson gav här tidigare i dag är att ett antal miljarder flöt ut ur landet i oktober, något som Allan Larsson ville ge Stig Malm skulden för. Vad säger regeringen i sin skrivelse om den ekonomiska politiken? Där heter det: ''Den svenska ekonomins pris och lönekostnadsutveckling måste brytas om välfärden och sysselsättningen skall kunna värnas.'' Men man förklarar inte på vilket sätt sänkt sjukersättning skall leda till en dämpad inflation. Jag har ställt frågan här i dag till Doris Håvik men får inget svar. Att det blir en besparing för statskassan när man gör dessa nedskärningar, det begriper jag, men jag förstår inte hur det kan leda till lägre priser ute i butikerna. Är det inte i stället så att löntagarna av förklarliga skäl kommer att begära kompensation för en försämrad sjukersättning? Det är nog mycket troligt. Och leder inte detta i så fall till högre löner och priser än vad som skulle ha varit fallet annars? Finns det inte risk för att denna åtgärd raserar Rehnbergsgruppens överläggningar? Nej, fru Håvik, jag har mycket svårt att se hur en reducering av sjukersättningen automatiskt skulle leda till en sänkt inflation. Jag kan bara se att den leder till att de sjuka och föräldrarna till sjuka barn får ännu mindre pengar att röra sig med.
Herr talman! Jag vill göra tre tänkvärda citat från Doris Håviks avstyrkande av våra reservationer. Det första är att nedskärningarna i sjukförsäkringssystemet skall drabba alla lika, alltså låginkomstagare och högkomstintagare skall drabbas lika. Det är tänkvärt när man ser regeringens förslag. Det har uppfyllts där. Det andra var fattigdomsfällan, som Doris Håvik använder om vårt förslag och inte om sitt eget. Det behöver belysas med några siffror. En inkomsttagare med 10 000 kr. i månaden -- alltså en verklig låginkomsttagare -- som blir sjuk i 90 dagar, får ett inkomstbortfall efter skatt på 2 000 kr. med regeringsförslaget och på 1 000 kr. med mitt förslag. Det är naturligtvis den som får det största inkomstbortfallet som löper största risken att hamna i fattigdomsfällan och blir tvungen att ta ut andra bidrag och sådant. Att detta skulle vara krångligt förstår jag inte alls. Det måste någon förklara för mig. Sjukpenninggrundande inkomster finns ju registrerade. Det är väl inga problem med det. Det tredje citatet är att Doris Håvik vill slippa se vår motion. Det kan väl inte vara en relevant kommentar. Det är väl rätt tydligt, herr talman, att Doris Håvik knappast sett vår motion, för allting står klart och tydligt där.

Herr talman! Sjuklönen är ju kostnadsneutral för socialförsäkringssystemet, Sigge Godin. Men den innebär en samhällsekonomisk vinst, inte sant! En lägre ersättning är en kostnadsminskning i systemet. Det var väl någonting Sigge Godin inte hade riktigt klart för sig. Låt mig erinra om vad det står i utskottets betänkande just i fråga om arbetsgivarperioden: ''Det skulle också frigöra avsevärda resurser. Det skulle också frigöra avsevärda resurser hos försäkringskassorna för att fortsätta det redan påbörjade arbetet med att aktivt verka för en rehabilitering av sjukskrivna försäkrade redan i ett tidigt stadium av sjukperioden. Även ett arbetsgivarinträde under 14 dagar skulle kunna ge fördelar i sådana hänseenden, men inte i lika hög grad. Det finns därför anledning för regeringen att snarast återkomma till riksdagen med ett förslag om införande av en arbetsgivarperiod på 14 dagar. Ett berättigat krav beträffande en sådan period är emellertid att kompensationsnivåerna blir rättvisa och lika mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Beträffande tidpunkten för ett genomförande av ett system med arbetsgivarperiod/sjuklön vill utskottet erinra om att -- som också lagrådet pekat på i sitt yttrande över regeringens remissförslag om sjuklön -- en omläggning till ett sådant system kräver nya personaladministrativa och kamerala rutiner hos arbetsgivarna och leder till stora ändringar i verksamheten hos försäkringskassorna. Vidare kan åtskilliga av förändringarna med säkerhet framtvinga ändringar i dataprogram.'' Därav kom vi fram till att den 1 januari 1992 var mera realistisk, inte minst därför att kassorna talade om att man inte skulle kunna klara av det till den 1 juli 1991, som folkpartiet nu har låst sig fast vid. Det skall vara lika för alla. Vi har klart sagt ifrån att det inte är fråga om någon lagstiftning. Men utskottsmajoriteten har trott på arbetsmarknadens parter och att de inser vikten av att här träffa ett avtal, inte minst mot bakgrund av att här finns en reduceringsregel: allt som betalas ut över 90 % reducerar de 80 % bidrag som skall utgå enligt lagen. Därför menar jag att båda parter, både arbetsgivare och anställda, bör inse att om det betalas ut sker en motsvarande reduktion. Hur skall det kunna kontrolleras? frågar man. Jo, naturligtvis har arbetsgivaren kvar sin uppgiftsskyldighet som vi förlitar oss på. Likaså kommer säkert de fackliga organisationerna att kunna klara ut vad som gäller.

Herr talman! Doris Håvik frågade vad forskarna skall säga. Forskarna läser innantill vad som står, nämligen att vi vill ha ett paket som sätts i sjön samtidigt för att undvika krångel och byråkrati. Doris Håvik kan också läsa innantill, om hon har lust. Hur skall 90 % säkert kunna utbetalas, så att det inte blir mer när det är två utbetalare? På den frågan vill jag fortfarande ha ett svar. Ingela Thalén och jag var överens när det gäller sjuklönen. Det är 13 månader mellan maj 1990 och juli 1991. Nu blir det tolv månader. Dessutom har kassorna förberett sig för att kunna jobba med detta fram till den 1 januari 1992. Det kommer alltså att kunna fungera alldeles utmärkt, om man bara vill ta till sig den informationen. Men, Doris Håvik, vilka regler skall gälla för en sjuklön? Skall det bli en sänkt nivå för arbetsgivaravgiften eller skall det bli som Ingela Thalén sagt? Först var det full kompensation, sedan var det ingen kompensation och därefter någon form av kompensation. Vilket gäller nu? Vi skall ju strax fatta beslut i ärendet. Skall man skydda de små arbetsgivarna? Hur skall det i så fall ske? Skall man skydda de ofta sjuka? Hur då? Ingenting av detta står det någonting om i betänkandet, och det är betänkandet som ligger till grund för de beslut vi skall fatta. Jag ställer frågorna, och jag tycker att det är dags att vi får svar. Jag skulle också vilja veta om socialdemokratin står kvar vid arbetslinjen med tanke på att man vill flytta över personal till administrationen i stället för till rehabiliteringsarbetet. Hur skall ni klara den biten när ni inte har försäkringskassornas personal med er? Jag frågar verkligen hur ni har tänkt er det. En fråga till: Vad kostar det med att två gånger ändra de stora datastystemen på riksförsäkringsverket? Vad kostar administrationen på kassorna? Hur mycket, Doris Håvik, blir det kvar av de 2 miljarder som ni säger att ni skall spara, ett förslag som ni har svårt att hitta en majoritet för? Det skulle inte alls vara svårt att hitta den majoriteten om ni ville leta litet grand, men det vill ni ju inte. Lagrådet har bara pekat på att det var litet kort tid. Ingela Thalén och jag var överens om att skjuta fram införandet ett halvår. I övrigt hade lagrådet enbart sådana erinrar som man kommer att göra även mot detta förslag, dvs. att avtal måste ändras osv. Hur blir det, Doris Håvik, med avtalen? Det är dags att vi får svar nu!
Herr talman! Det har tydligen varit litet så och så med yrkandena i dag. Vi har bollat med så många miljarder tidigare att vi nu inte klarar ens entalssiffror. Jag skall, med ändring av vad jag tidigare sade, be att få yrka bifall till reservation nr Jag har inte fått något tillfredsställande besked när det gäller min fråga om arbetsgivarperioden. Jag har frågat både utskottets ordförande och socialministern, som är närvarande i kammaren, men hittills har jag inte fått något klart besked. Kan vi förvänta oss ett förslag om arbetsgivarperiod med sänkta arbetsgivaravgifter, så att reformen kan träda i kraft den 1 januari 1992. Det är den beställning som utskottsmajoriteten har gjort. Jag tycker att socialministern här borde kunna ge ett klart besked på den punkten. Om så icke är fallet litar jag tills vidare på det uttalande som socialministern har gjort i det senaste numret av SAF-tidningen, där hon säger: ''Vi har nu fått riksdagens uppdrag att lägga fram ett förslag om arbetsgivarperiod, och det skall vi naturligtvis följa.'' Som en konstruktiv person vill jag tro på detta. Om det inte kommer något förslag, vem är det som i så fall drabbas? Ett sådant svek skulle varje fall icke drabba de borgerliga partierna -- vi vet var vi står -- utan då skulle socialdemokraterna få en svekdebatt igen. Det säkraste sättet för väljarna i detta land borde vara att rösta fram en borgerlig regering i valet, eftersom de då vet att det kommer ett förslag som är konstruerat på sådant sätt att det ger ökade incitament för arbetsgivarna att se till att arbetsmiljön bli bra och därmed att sjuktalen minskar. Förslaget kommer också att innefatta sänkta arbetsgivaravgifter. Allt detta är väsentliga saker. Herr talman!

Herr talman! Jag noterar att Doris Håvik har slutat med sin historiebeskrivning. Det var nog det elegantaste sättet att komma ut knipan. Nu är vi på samma linje, och vi har samma förutsättningar. Det viktigaste är nu att vi ser till att den här reformen sätts i sjön på det sätt som vi kommit överens om. Ni har ändrat er, och vi accepterar att ni följt vår linje när det gäller sjuklönen. Vi tycker att det är ett bra förslag som läggs fram för riksdagen i dag. Att reformen av praktiska skäl inte kan träda i kraft tidigare är jag mycket medveten om. Jag har också i mina kontakter med riksförsäkringsverket erfarit att de hade önskat ytterligare ett halvår för att få tid på sig att göra erforderliga förändringar. Det absolut tidigaste datumet blir då den 1 januari 1992. Dessförinnan sätter vi i sjön reglerna om sänkt kompensationsgrad. I vårt särskilda yttrande har vi tagit upp frågan om småföretagarnas särskilda situation. Efter lagrådsremissen är det alldeles klart att dessa skall finnas med fortsättningsvis. De måste ha ett särskilt skydd, eftersom de inte har samma möjligheter som stora företag att anställa människor som kan förväntas ha en större sjukskrivningsgrad än genomsnittet. Dessa frågor har man löst mycket elegant i våra grannländer och i andra länder, och det skall inte vara omöjligt att även i Sverige hitta lösningar som gör att detta förslag kommer att bli bra. Jag säger precis som Gullan Lindblad att det är åtminstone två partier som efter en valseger i höst kommer att se till att reformen kommer att sättas i sjön. De som tror på sjuklönen kan alltså vara trygga.

Herr talman! Doris Håvik undviker att svara på frågan på vilket sätt en sänkning av sjukersättningen skall leda till en dämpning av inflationen. Det måste bero på att det sambandet inte finns. Doris Håvik svarar inte heller på frågan varför socialdemokraterna gör allt för att underlätta för en borgerlig regering. Hör ni inte hur segervissa moderaterna redan är? De står t.o.m. här i kammaren och hånar er för den uppgörelse ni träffat med moderaterna om sjukförsäkringen. Det är svårt, säger socialdemokraterna, att hitta samarbetspartner här i riksdagen. Då vill jag påminna socialdemokraterna om att det faktiskt finns en majoritet i Sveriges riksdag för en rättvis vänsterpolitik. Ni socialdemokrater kan välja vänster eller höger, och ni väljer konsekvent högerpolitiken. Om ni fortsätter på den inslagna vägen finns det en uppenbar risk för att människor gör som Carl Bildt säger -- de väljer originalet i stället för kopian.

Herr talman! Först helt kort några ord till Sigge Godin. I mitt förra inlägg talade jag om att det inte handlade om en lagstiftning när det gäller arbetsmarknadens parter. I stället utgår vi från att man genom detta system skall inse vikten av att man anpassar sina avtal till de nya förutsättningarna. Sedan vänder jag mig till Karin Israelsson. Det finns en gammal klok f.d. partiledare -- denne man har varit ledare av ert parti -- som heter Gunnar Hedlund. Han var alltid väldigt noga med att framhålla följande: Sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten. Det är kanske inte alltid så värst klokt att ta ut segrar i förskott här i talarstolen. Margó Ingvardsson sade att här finns en majoritet för vänsterpolitik. Jag vill då säga att det vid många tillfällen nog har varit så, att man har funderat över om det har varit särskilt enkelt eller om det över huvud taget har funnits någon möjlighet att uppnå majoritet när det har handlat om besparingar. På det området är ni inte beredda att ta något ansvar. Så länge ni tror att den politik som ni driver är populär bland de många människorna, bryr ni er inte om att ställa upp i en situation där många människor inser att besparingar kan vara nödvändiga. Efter litet funderingar över detta med att ni har bytt namn tänkte jag faktiskt att ni nu skulle anpassa er något till de ekonomiska realiteterna och att ni skulle känna ett samhällsansvar även på områden där det inte handlar om enbart utgifter och om system som ni tycker att man skall slå vakt om. Jag anser att vi har ett bra sjukförsäkringssystem, och det kommer att gälla även efter denna förändring. Vi har en generell försäkring, en försäkring för alla människor. Det är viktigt att slå fast detta. Herr talman! Till slut vill jag understryka att det också är viktigt att försäkringskassans personal får signaler och besked om att man har möjlighet att arbeta med rehabiliteringen, vilken är utomordentligt betydelsefull. För närvarande finns det ju en stor arbetslivsfond och regionala fonder. Dessutom har försäkringskassorna fått stora summor för att personalen vid tre kassor på försök skall kunna bedriva rehabiliteringsverksamhet. Jag tror att det finns mycket fint som kan komma ut av detta. Avsikten med det här är att det, oberoende av om det är lågkonjunktur eller högkonjunktur, är arbetslinjen och rehabiliteringen som gäller. Jag vill passa på att tacka herr talmannen och dennes medarbetare. Jag önskar alla en riktigt God Jul. Det gäller då också alla kollegor.

Herr talman! Jag vill av en röstförklaring. Men först vill jag säga följande. Hela behandlingen av socialförsäkringsutskottets betänkande 1990/91:SfU9 om vissa ändringar i sjukförsäkringen m.m. är en endimensionell ekonomisk kalkyl. Men livet är åtminstone fyrdimensionellt. Livet består av levande människor samt av deras arbete och vardagsliv. Dessutom är livet korrelerat till tiden. Det består av ett samhälle, ett samfund, som skall lyfta och bära när individer och familjer inte orkar. På det sättet är vi alla beroende under en längre eller en kortare period i livet -- som små barn, som sjuka och när vi åldras. Ett starkt skyddsnät när det gäller sjukdom bestående av stadiga knutar av kraftig tråd är en av de viktigaste och tryggaste sakerna i fråga om vår välfärd. Här får Sveriges riksdag och regering inte svika de svenska medborgarna. Vidare måste det vara en generell försäkring, inte en selektiv. Även om jag inte accepterar socialdemokraternas skrivning i betänkandet, handlar det faktiskt om en generell försäkring. Det är dock inte som vårt eget förslag. Men människor skall inte behöva lämna sina hem eller komma på obestånd därför att de är sjuka. Vi i miljöpartiet de gröna anser att människorna i Sverige konsumerar för mycket och att vi som bor i den rikare delen av världen måste avstå från en del av den materiella konsumtionen. Framför allt gäller det den konsumtion som drabbar miljön och de knappa råvaruresurserna och som sker på bekostnad av u-världens svältande miljoner människor. Där stöder jag självfallet denna programpunkt för miljöpartiets del. En av bristerna i fråga om vår egen motion är att vi inte har tagit hänsyn till sådana effekter som brukar kallas för dynamiska effekter. I motionen tas alltså inte hänsyn till de positiva följderna av de utgiftsminskningar som blir resultatet av en grön politik. Det gäller då den förebyggande sjukvården, hälsovården osv. Inte heller accepterar jag att detta skall ske helt på löntagarnas bekostnad, och då till stor del på lågoch medelinkomsttagarnas bekostnad. Det första stora misstag som regeringen och riksdagen gjorde 1990 var antagandet av den nya skattereformen. Då minskades utrymmet för låginkomsttagarna väsentligt, och eventuella marginaler gick upp i rök. Minskningen av räntebidragens storlek fick stor effekt framför allt beträffande unga lägenhets och villaägare. Där har jag tillstyrkt. Jag har alltså inte gått emot på den punkten. Men det här får i alla fall en stor effekt. Det gäller att se till de sammanlagda effekterna. Höjda matpriser och momsen på kollektivtrafiken påverkar oerhört mycket den dagliga hushållsekonomin och drabbar i första hand låginkomsttagarna. Höginkomsttagarna däremot får behålla mer än tillräckligt efter genomförandet av den nya skattereformen. Man går på de svagaste. Men man skapar inte några förhoppningar hos dessa om en förbättring. Det här var några exempel på fördyringar och extra pålagor som vi i riksdagen har presenterat för de svenska låginkomsttagarna. Visserligen får man högre bostads och barnbidrag i förekommande fall. Men det kompenserar bara delvis. Landstingen höjer högkostnadsskyddet och patientavgifterna. Eventuella besök hos distriktsköterskan kan bli avgiftsbelagda, och nu aviseras en försämrad tandvårdsförsäkring. Kommunerna presenterar höjningar när det gäller färdtjänsten, barnomsorgstaxan och fotvården. Eventuella gymnasieluncher får man betala för. Vidare blir det fråga om avgifter i sporthallar och beträffande fritidsaktiviteter. Utöver detta kommer nu osthyveln fram i socialförsäkringssystemet. Ca två veckor har riksdagen på sig att ta ställning till ett nytänkande när det gäller en av de viktigaste delarna av vårt socialförsäkringssystem, nämligen sjukförsäkringen. Men om vi öppnar slussarna i denna slutna damm, kan vi drunkna av störtfloden. Förändringar kan behövas. Men först behövs det en noggrann prövning. Dessutom måste konsekvensanalyser göras. Jag minns mina klasskamrater från barndomen -- själv var jag ganska priviligerad -- vilka var fattiga. De var beroende av folks välgörenhet. Vi får inte rasera vårt välfärdssystem. Kanske behöver delar rivas, restaureras och byggas om. Men välfärdssystemet får för den skull inte raseras. Jag yrkar bifall till vänsterpartiets reservation nr 2 vad gäller momenten 1, 2, 5, 7 och 10. Sedan yrkar jag avslag på hemställan i betänkandet i dess helhet. Men i första hand yrkar jag tillsammans med Gösta Lyngå på återremiss. Jag yrkar alltså avslag på miljöpartiets samtliga reservationer. Jag skall i det följande tala om orsaken till detta. Miljöpartiets förslag har inte en låglöneprofil -- snarare en välgörenhetsprofil. Den generella sjukförsäkringen skjuts i sank. Men vilken solidaritet med ännu svagare grupper i Sverige och i u-länderna kan de människor känna som slås ut till följd av ökade kostnader och minskade ersättningar? Miljöpartiet har gång på gång i uttalanden på kongresser och i det politiska utskottet hävdat att varken karensdagar eller någon annan försämring i fråga om sjukförsäkringen kan accepteras. Över 4 basbelopp är gränsen -- har man då en standard som kan minskas när man sjuk? Och 4,5 basbelopp gäller för en familj -- har man då råd med minskad ersättning till familjer? Jag yrkar avslag på hemställan i betänkandet, och det gör jag av nästan samma orsaker som jag här har nämnt. Varför skall just de sjuka stå för en minskning av konsumtionen och standarden? Varför ta av de korttidssjuka -- något som mest gynnar företagen, inte statskassan? Hur blir det med motsvarigheten när det gäller talet om självtillit och detta med att socialbidragstagarna ökar? Vilken nationalekonomisk vinst gör Sverige om fler och fler privatpersoners ekonomi inte går ihop? Först luras människor in i en alltför hög konsumtion och sedan ''straffas'' de ut ur den. Med bankers hjälp har familjer och enskilda planerat sin ekonomi. Och till följd av skattereformen, avgiftshöjningar, bidragsminskningar och minskade räntebidrag brakar ekonomin ihop. Det är dessa samlade beslut som vi måste beakta. T.ex. när det gäller skattereformens nolläge handlar det om ca 14 500 Utan en remissomgång och djupare analyser kan jag inte delta i ett beslut som drabbar de svagare i samhället.

Herr talman! Resultatet av voteringen torde vara givet, sade Bo Lundgren. Jag skall strax återkomma till den saken och tala om varför jag inte tror att det torde vara givet i just det här fallet. Regeringens proposition nr 56 behandlas i föreliggande betänkande. Det är fem förslag som tas upp. Vi i folkpartiet yrkar avslag beträffande fyra av förslagen. Jag hänvisar till reservationerna 3, 4, 5 och 7 som jag inte kommer att yrka bifall till. Inledningsvis yrkar jag i alla fall bifall till reservation 1. Denna reservation handlar om fastighetsskatten. Som Bo Lundgren sade är det här en ganska underlig historia. Anne Wibble framhöll i finansdebatten tidigare att socialdemokraterna ändrat ståndpunkt i sjukförsäkringsfrågan fem gånger på ett år. Men det är inte så konstigt om man håller samma takt som finansministern håller i detta ärende. På en presskonferens den 18 oktober sade ju finansministern att det absolut inte skulle komma några skattehöjningar i och med krispaketet. Men nio dagar senare presenterade han just en skattehöjning. Den här skatten får otroligt olyckliga konsekvenser. Jag har fått i min hand en skrivelse från Svenska Fastighetsägareförbundet, vilken tyvärr inte fanns när skatteutskottet behandlade den här frågan. Det som ligger till grund för fastighetsskatten är den taxering som gjordes 1988. Då kodades fastigheterna och åsattes en typkod. Fastigheter byggda för blandad användning, som har både lokaler och bostäder, fick typkoden 321. Fastigheter med enbart lokaler typkoden 325. Här sker ingen reducering av fastighetsskatten, utan full fastighetsskatt utgår även för bostäderna i dessa hus. Det finns egentligen ingenting i lagstiftningen som definierar kommersiella lokaler. Lokaler är allting. Det innebär att skatten inte bara kommer att drabba rörelsedrivande verksamhet i privat regi, utan också verksamhet i offentlig regi; offentliga myndigheter, daghem, socialtjänst, arbetsförmedling osv. Detta är ytterligare ett skäl till att inte införa den. Den får en orimlig konsekvens. I dag betalar man 200--300 kr./m2 i fastighetsskatt på större orter. Efter höjningen blir det ytterligare 80--120 kr./m2. En lokal på 1 000 m2, som inte är så förskräckligt stor, kommer alltså att belastas med mellan 80 000 och 120 000 kr. Det kommer självfallet att slå på priserna, eftersom detta i de normala hyresfallen går att direkt föra hela kedjan ut; fastighetsägare, hyresgäst, konsument. När vi utarbetade skattereformen lade vi ned ett mycket stort arbete på att få ett rimligt utfall för alla grupper. Vi gjorde beräkningar gällande dem som inte skulle ligga alltför bra till i skattereformen. Sedan vi gjorde dessa beräkningar har vi kunnat notera väldigt kraftiga prisökningar. Jag måste säga att vi i folkpartiet är oroliga för hur pensionärer med låg inkomst skall klara sig. Vi gjorde en beräkning som vi då tyckte var acceptabel. Sedan dess har priserna rusat iväg. Nu gör regeringen ytterligare pålagor. Därför vill jag ställa två frågor till Karl Hagström: Delar ni den oro som vi i folkpartiet liberalerna känner för en prisutveckling som slår hårt mot dem som har det besvärligt, t.ex. de människor som har de lägsta pensionerna? Om svaret är ja, varför lägger ni då fram förslag som slår hårdast mot just dessa grupper? Herr talman! Min tid är snart till ända, när det gäller debattiden i vart fall. Vi har ytterligare några frågor, men eftersom Bo Lundgren har berört dem ganska väl skall jag ta upp dem mycket kortfattat. Det gäller AP-fondernas skattebefrielse. Vi tycker inte i folkpartiet liberalerna att man skall ge skattebefrielse. Vi tycker att det är en mycket olycklig snedvridning av konkurrensen gentemot andra fastighetsägare att just AP-fonderna skall slippa skatta för sina inkomster. Vi vill gå i helt motsatt riktning. Vi menar att AP-fonderna över huvud taget inte skall få äga realkapital i form av aktier och fastigheter. Generalklausulen kommer, eftersom det i dag saknas prejudikat på en mängd områden, att medföra en rättsosäkerhet i lagstiftningen. Det hade varit mycket klokt att slopa den vid detta tillfälle.

Herr talman! Dagens riksdagsbehandling, som är den sista före juluppehållet, berör åtskilliga betydelsefulla frågor med allvarlig bakgrund och inbördes samband. Flertalet har beröringspunkter med det s.k. krispaket som regeringen presenterat under senhösten. Krispaketet har tidigare i dag debatterats flitigt i kammaren. Det diskuteras också flitigt ute i samhället, på arbetsplatser och varhelst människor träffas. Under det senaste dygnet har det också, för att använda ett språkbruk som stundom används i ett välkänt veckoblad, diskuterats på höjden av nivå inom det regeringsbärande partiet. När vi i TV-rutan eller vid olika studiebesök möter bilder ur u-ländernas eller östländernas verklighet, ställer sig många frågan om vi har en kris eller ej i Sverige. I det här perspektivet ter det sig, mitt uppe i julhandelns Sverige, litet malplacerat att tala om kris i Sverige. Om vi har kris här, vad är det då vi ser i u och östländer? Vilka ord måste där tillgripas för att beskriva deras verklighet? Nej, vid den jämförelsen lever inte svensken i kris. Ändock är det befogat att säga att den svenska ekonomin är i kris. Den är det framför allt för att svenska folket har tillägnat sig en materiell konsumtion som inte motsvaras av en produktivitet som kan bära denna materiella standard. Vi lever över våra tillgångar. Vi lånar till vår välfärd. Vi lånar utomlands och vi lånar av kommande generationer. Vårt gemensamma arbetsresultat förmår inte bära de kostnader som vårt leverne medför. Därav består den svenska ekonomiska krisen. 1 % vid 1992 och 1993 års taxeringar. Skälet till den tillfälliga höjningen anges i propositionen vara att det är en av flera åtgärder för att ''stabilisera och stärka den svenska ekonomin''. På vilket sätt just den här åtgärden skulle medverka till en stabiliserad och stark ekonomi utvecklas däremot inte i propositionen. Det är i och för sig förklarligt att det inte finns någon sådan redogörelse, eftersom det svårligen går att finna ett sådant samband som man i propositionen anger skall finnas. Tvärtom finns det, precis som det utvecklats i reservation 1, en rad skäl som talar i rakt motsatt riktning. Skattetrycket höjs med ytterligare 1 miljard. Förslaget höjer kostnadsläget inom handel och hantverk. Men det späder på en redan hög inflation, en inflation som redan tidigare fått ett par rejäla puffar uppåt just genom politiska beslut. Jag tänker på dels skattereformens påverkan, dels höjningen av mervärdeskatten. Båda dessa beslut har fattats av socialdemokrater och folkpartister liberaler i samverkan. Höjningen av fastighetsskatten hämmar också investeringar i berörda branscher. Alla dessa fördyringar kommer på sikt att övervältras på konsumenterna. Men eftersom dessa, dvs. konsumenterna, under 1991 kommer att tyngas av många andra bördor kommer övervältringen att ske med en viss tidsfördröjning. Det kommer därför att leda till ännu mer pressade lönsamhetsmarginaler för en rad småföretag. Den här åtgärden föreslås alltså vid en tidpunkt då vi kanske mer än någonsin har anledning att hålla ner skattetrycket, att bekämpa inflationen och att främja investeringar, framför allt för små och nyföretagande. För mig och för centerpartiet är det en gåta att detta förslag har kunnat ges plats i ett krispaket. Kan månne Karl Hagström bringa ljus över denna frågeställning och medverka till gåtans lösning? Jag har av morgonens upprepade Ekosändningar förstått att Karl Hagström är en sanningssökare. Har Karl Hagström funnit sanningen kring det nu aktuella spörsmålet? I avvaktan på svaret ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Miljöpartiet de gröna har ett flertal gånger försökt att få till stånd större satsningar på miljövänlig kollektivtrafik, speciellt i tätorter. I det sammanhanget har vi också diskuterat en fastighetsskatt, som skulle vara högre i tätorter än i glesare bygder, någonting som är helt logiskt. Vi har i detta speciella betänkande haft tanken att det kanske skulle gå att få gehör för en sådan profilering av en skatt. Vi hade kunnat ställa upp på en fastighetsskatt som gått till den typen av investeringar, vilket också storstadsutredningen funnit helt logiskt. I fråga om satsningar på miljövänlig kollektivtrafik har vi dock stått ensamma. Många partier pratar om miljön, men när det gäller att fatta beslut om sådana satsningar är vi ganska ensamma. Jag beklagar det. Men, herr talman, jag yrkar bifall till reservation 2 i betänkandet. Med tanke på att det även med längre diskussioner torde vara svårt att förmå kammaren att stödja denna reservation, nöjer jag mig för dagen med detta.

Herr talman! Detta betänkande behandlar proposition 1990/91:56. I propositionen föreslås att uttaget av den statliga fastighetsskatten för s.k. Skälen till denna ändring är för det första att det under de senaste åren har varit en påtaglig överhettning på detta område, främst inom den privata tjänstesektorn. För det andra har den internationella konkurrensen inte samma återhållande inverkan på priser och löner på just det här området. Det är därför motiverat att -- i samband med stabiliseringsåtgärderna -- tillfälligt höja den nämnda fastighetsskatten. Jag yrkar bifall till propositionen i denna del och avslag på samtliga motioner och reservationer. I propositionen föreslås också att Nynäshamns kommun inte skall omfattas av investeringsskatten på oprioriterade byggnadsarbeten, som påbörjats efter den 31 december 1990. Som framgår av regeringens proposition om den ekonomiska politiken på medellång sikt, finns det inte heller skäl att behålla investeringsskatten i Nynäshamns kommun. Herr talman! Jag yrkar bifall till propositionen i denna del och avslag på motioner och reservationer. Beträffande Allmänna pensionsfondens skattskyldighet föreslås att fonden blir befriad från skattskyldigheten för fastighetsinkomster. Skälet är att fondens nuvarande skattskyldighet på ett olämpligt sätt snedvrider fondens placeringsförutsättningar, då fonden nu fått rätt att placera medel i fastigheter. Jag yrkar också här bifall till propositionen och avslag på motionerna i dessa delar. I propositionen föreslås också fortsatt giltighet t.o.m. år 1993 av lagen om skatteflykt. Här föreslår jag bifall till propositionen och avslag på motionerna.

Herr talman! Jag ställde två frågor och fick inget svar, därför skall jag upprepa frågorna. Den första frågan löd så här, herr Hagström: Delar ni socialdemokrater den oro som vi i folkpartiet liberalerna känner för en prisutveckling som slår hårt mot dem som redan har det besvärligt? Om svaret är ja, kommer den andra frågan: Varför lägger ni då förslag som slår hårdast mot dem som har det värst, vilket fastighetsskatten gör? Jag skall illustrera detta. Låt mig läsa ur Fastighetsägareförbundets skrivelse: Dessa bestämmelser leder till betydande kostnadsskillnader jämfört med de bostadslägenheter som finns i hyreshusenheter med huvudsakligen bostäder. Det handlar alltså om hus som också har lokaler. För hyreshus med huvudsakligen bostäder och med värdeår 1977 och senare skall ingen fastighetsskatt utgå för 1991. Det innebär att dessa fastigheter får en kostnadsminskning jämfört med 1990. Den kan beräknas till ca 80 kr. per kvadratmeter för hyreshus byggda i slutet av 1980-talet. med huvudsakligen lokaler, dvs. de som är typkodade 321 och 325 får ingen reduktion. Det innebär att ett sådant hus, med samma taxeringsvärde i kr. per kvadratmeter som tidigare nämnda fastigheter har, får en fastighetsskatt om Till Karl Hagström vill jag ställa frågan: Är detta verkligen rimligt?
Herr talman! Jag måste konstatera att Karl Hagström inte hade något ljus att sprida över den här frågeställningen. Han hade ingen förklaring på gåtan och ingen redovisning av sanningen. Det enda han gav oss var en krystad förklaring att skälet skulle vara en överhettning under de senaste åren. Det är frestande att ställa frågan om den bedömningen kvarstår även nu, om överhettningen består landet över och om den kan väntas bestå under den tid detta krispaket är avsett att verka. Jag avstår dock från att ställa dessa kompletterande frågor. Jag skall heller inte upprepa den ursprungliga frågan. Jag vill inte strö ytterligare salt i såren genom att göra det. Jag inser att det inte finns något relevant svar på den i det första anförandet framställda frågan.
Herr talman! Jag är verkligen nyfiken på varför socialdemokraterna inte gick med på vårt förslag om att fastighetsskatten skulle satsas i miljövänlig kollektivtrafik. Det hade varit en lämplig och logisk överenskommelse helt i linje med resultatet av storstadsutredningens arbete. Kan man av detta möjligen dra slutsatsen att socialdemokraternas tal om att de vill gynna miljövänlig kollektivtrafik bara är tomt prat? Jag skulle vilja höra Karl Hagström upplysa mig på den punkten.
Herr talman! Jag vänder mig först till Bo Lundgren. Jag fick just en artikel i min hand som handlar om överhettningen inom hotellbranschen. Överskriften lyder: ''Investeringsboomen i hotelloch restaurangbranschen''. Artikeln fortsätter: ''Åtta miljarder kronor kommer att investeras i vår bransch i år och nästa år.'' Är inte detta överhettning? En isolerad åtgärd som denna leder totalt inte till ett höjt skattetryck. Däremot kommer budgeten att visa en viss sänkning av skattetrycket i Sverige. De prisökningar som blir följden av denna höjning av fastighetsskatten skall beräknas på det genomslag som dessa ökningar får på omsättningen. Det är en helt annan sak att jämföra procentförändringar när det gäller den fastighetsskatt som redan finns. Om man använder denna metod, Kjell Johansson, är jag säker på att höjningen kommer att innebära att det blir nollor efter kommatecknen när man beräknar prisökningarna. Däremot har överhettningarna mycket större effekter på priserna inom den här delen. Nog är det underligt att när man diskuterar skatter, det allmännas medel och skattesänkningen beträffande de allmänna pensionsfonderna är tongångarna annorlunda. Men det beror väl på att det är skillnad mellan privata inkomster och det allmännas inkomster. Till Gösta Lyngå vill jag säga att man skall vara mycket restriktiv med att peka ut områden som skall finansieras med just inkomster från skattehöjningar. Däremot ger en sådan inkomstökning oss större förutsättningar att via budgeten uppfylla de miljöåtaganden som nu föreligger.

Herr talman! Jag har inte anmält mig till denna debatt, men när jag lyssnar till den inser jag att det kan vara på sin plats med några kommentarer. Någon talare tog upp frågan huruvida det var kris eller inte i den svenska ekonomin. Det har i dagarna talats om myter och realiteter. Förvisso råder det inte någon akut ekonomisk kris, men den ekonomiska utvecklingen pekar emot ett klart krisläge i ekonomin, om lönerna fortsätter att öka med 10 % medan produktiviteten är 2 %, samtidigt som det inte går att höja exportpriserna -- visst kommer detta att leda till ett krisläge. Vad är då orsaken till det krisläge som kan komma att uppstå? De flesta är överens om att en av orsakerna är den överhettning som har rått. Det har dessutom gjorts investeringar i äldre strukturer, vilket har gett inlåsningseffekter i ekonomin. Detta är de två problem som vi inte har kunnat hantera. Var har då den kraftigaste överhettningen förekommit? Man har sagt att kommunerna har stulit resurser och utrymme från industrin och man har därför velat strama åt i kommunsektorn. Men enligt KIs höstrapport vad gäller förändringar 1988--89 av antalet sysselsatta ökade näringslivets tjänstesektor med 3,2 %, och vad gäller antalet timmar var ökningen 2,5 %. Däremot ökade kommunerna antalet sysselsatta med 1 % och antalet timmar med 0,8 %. Den statliga sidan visade minus. Den överhettning som alla har talat om har alltså icke varit påfallande inom kommunerna. Den statliga sidan har varit helt i avsaknad av någon överhettning. Var har vi då haft en spekulativ marknad, en transaktionsekonomi? Jo, vi vet alla att det har varit inom byggsektorn och när det gäller fastighetsmiljardärerna. I min hemstad Uddevalla har man under de senaste åren byggt tre lyxhotell, men turisterna har inte blivit fler. Samtidigt läggs landstingets småsjukhus ner. Så har det sett ut. Vi i vänsterpartiet har talat om att styra ekonomin på ett tidigt stadium. I januari föreslog vi höjda arbetsgivaravgifter inom den privata tjänstesektorn i storstadsregionerna. Om socialdemokraterna hade antagit detta förslag, skulle en del av de hotbilder som vi nu har varit mindre reella. Nu kommer åtgärderna något sent, men det råder dock inte någon akut kris inom den privata tjänstesektorn eller inom hotellbranschen. Det förekommer överetableringar som kan vara så att säga marknadssanerande av sig själva, och där skall man inte blanda ihop skatteomläggningen och marknadskrafternas spel. Man kan inte skylla allt på staten i en marknadsekonomi. Törhända kan det visa sig nödvändigt att skapa stödområden på industrisidan för att trygga industrisysselsättningen och framför allt kommunsidan. Men då måste det också finnas resurser för dessa satsningar. Man kan inte både ha kakan och äta upp den. Det är därför som vi i vänsterpartiet stöder det här förslaget, men förslaget hade sett annorlunda ut om vi hade utformat det. Det bästa får dock inte bli det godas fiende. Därför accepterar vi denna åtgärd som syftar till att skapa handlingsberedskap för att man skall kunna möta en sysselsättningskris inom industrin och för att man skall kunna sanera underskotten inom den kommunala sektorn. Dessa underskott är så stora att många kommuner tvingas vidta icke ekonomiskt motiverade åtgärder för att sanera sina ekonomiska underskott. Det här kan säkerligen ställa till problem på vissa områden, men i det verkliga livet finns det inte enbart svart och vitt. Det finns inte heller någon politisk sida som förordar åtgärder som inte har några som helst bieffekter. De politiker som lever i en sådan värld kommer sällan in i kammaren. Ibland tycks de dock göra det, och då kan de utgöra ett ganska stort underlag. Men det blir inte god praktisk handling av en sådan politik.

Herr talman! När hyreshusen taxerades 1988 var det ingen som fäste någon större vikt vid det här med lokaler eller vilken kodning man fick. Då utgick det ingen fastighetsskatt. Fick man en felaktig kodning, kunde man gärna acceptera den. I dag kan man inte ändra på detta. Däremot kan man drabbas av en enorm konsekvens. När det gäller hyreshus med lokaler kan taxeringsvärdet variera och uppgå till 10 000 kr. m2. I sådana hus i Sverige bor det ungefär 180 000 familjer. Det gäller alltså hus med kombinerat lokaler och bostäder. Förstår då Karl Hagström att det här kan drabba människor? Karl Hagström sade att det efter kommat bara blir en mängd nollor, men det är ju inte det som är intressant. Det gäller ju att titta framför kommat.
Herr talman! Karl Hagström tycks ha missförstått någonting rätt fundamentalt. Till min stora förvåning instämde Bo Lundgren och gjorde sig skyldig till samma missförstånd. Det gäller alltså skillnaden mellan tillfälliga skatter och tillfälliga investeringar å ena sidan och budgetutgifter å andra sidan. I betänkandet står det mycket klart att den tillfälliga höjningen av fastighetsskatten skall motverka en viss överhettning och utgå under två år. Då menar vi att det är riktigt att använda pengarna för en satsning på en uppbyggnad av miljövänlig trafik. Pengarna skall alltså inte ingå i en budget som sedan skall hållas år efter år. Det är en fundamental skillnad mellan om det rör sig om någonting tillfälligt och om det handlar om budgeten. Jag är förvånad över att Bo Lundgren gick i den fällan.

Fru talman! Med behandlingen av dagens betänkande lägger vi i all huvudsak fast de skatteregler som skall gälla för inkomståret 1991. Några frågor -- i och för sig ganska viktiga -- återstår dock därför att de kräver vidare utredning. Utöver detta har ju också en kommitté tillsatts med uppgift att följa upp och rapportera anmärkningsvärda effekter av skattereformen. Självfallet måste en så omfattande reformering som nu skett innehålla en del inslag som senare kan visa sig i behov av förändring. Från folkpartiet liberalernas sida vill vi gärna markera en viss ödmjukhet när det gäller detta förhållande. Under skatteutskottets behandling av propositionen har vi också från majoritetens sida fäst regeringens uppmärksamhet på några punkter som kräver en noggrann uppföljning. Det handlar om frågor som ränteförmånliga lån, särskild löneskatt på pensionsförmåner, kulturhistoriskt värdefulla byggnader, de ömsesidiga skadeförsäkringsföretagens konkurrenssituation, problem som kan uppkomma vid ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter, och möjligen någon ytterligare fråga. På en rad punkter har också förbättringar och förtydliganden gjorts i de redan beslutade reglerna. Vi sätter därmed en tillfällig punkt för reformeringen av det svenska skattesystemet, ett skattesystem som i sina huvudlinjer överensstämmer med vad vi i folkpartiet krävde i valrörelsen 1988. Därmed skapas förutsättningar för att på nytt växla in den svenska ekonomin på sunda banor. Det innebär i sin tur att vi på nytt kan börja att skapa resurser, att undanröja brister i välfärden och att sänka skattetrycket. Betänkandet behandlar ett stort antal frågor som krävt lång tid för ingående överväganden. Den tid som vi debattörer nu i riksdagsterminens sista skälvande timmar disponerar tillåter ju inte någon mera ingående debatt. Jag tänker därför i likhet med vad som varit fallet vid de båda tidigare debatterna hålla mig till de principer som varit vägledande vid utformningen av det nya skattesystemet. Från folkpartiet liberalernas sida har vi även vad gäller de frågor som nu behandlats tagit vårt ansvar i syfte att ge Sverige och svenskarna ett bättre skattesystem. Vi har i stort kunnat enas med socialdemokraterna om huvuddelen av de frågor som stått på dagordningen. På en del punkter har vi inte kunnat uppnå annan enighet än att vi till slut blivit överens om att vi är oense. En sådan punkt är frågan om skattereduktion för fackföreningsavgifter. I och för sig är det ju inte speciellt märkvärdigt att vi inte kunnat enas på alla punkter. Likväl kastar den här frågan -- skattereduktion för fackföreningsavgifter -- en speciell skugga över arbetet så här i slutskedet. Helt osökt dyker nämligen i minnet upp att det var just införandet av denna avdragsrätt som definitivt bröt upp samarbetet mellan folkpartietcenterpartiet å ena sidan och socialdemokraterna å den andra sidan om den senaste större skattereformen, 1981/82. Socialdemokraterna valde då att sätta sig i knät på kommunisterna, och sedan följde en tid när skatter höjdes i en takt som vi aldrig tidigare upplevt maken till i vårt land. Det var också i hög grad skadeverkningarna av dessa skattehöjningar som till slut tvingade socialdemokraterna att göra helt om i skattepolitiken. Helomvändningen i sig tycker vi självfallet var bra, men minnet av dessa socialdemokratiska turer med kommunisterna ger en del obehagliga associationer. Från folkpartiet liberalerna yrkar vi självfallet avslag på förslaget om utökad avdragsrätt för fackföreningsavgifter. Fru talman! Botemedlet mot de problem som vi dras med i den svenska ekonomin heter inte höjda skatter. Att i nuvarande arbetsmarknadssituation lägga en pålaga i form av höjd löneskatt -- låt vara tillfällig -- på svenska företag är självfallet alldeles uppåt väggarna. Det är sannerligen inte lätt att känna förtroende för en regering som höjer löneskatten och därmed skapar arbetslöshet för att få fram pengar till att främja sysselsättningen. Jag har ju slagits för att vi skall få bort momsen på cirkus, och inte vill jag ha olika momsskattesatser heller, men på cirkus av detta slag borde det vara en speciell moms -- gärna dubbel. Fru talman! Utöver de områden där det, som jag nämnde i inledningen, krävs ytterligare utredningsarbeten, vill jag peka på ytterligare ett par där förändringar enligt vår mening krävs. Jag tänker då på arvs och gåvoskatten samt på förmögenhetsbeskattningen, som måste lindras -- och helt avskaffas på arbetande kapital i företagen. Då det gäller förmögenhetsskatten vill jag framhålla att denna inte varit föremål för resonemang under förhandlingarnan om skattereformen. Vi hade gärna sett att vi fått en lösning även på detta skatteavsnitt, men att döma av de rykten som nu går är vi uppenbarligen på ren kollisionskurs med socialdemokraterna. Regeringen planerar enligt dessa rykten att ta bort 30-procentsreduceringen för de allra minsta företagen. Alla som lyssnade på Anne Wibble i finansdebatten förstår hur allvarligt vi ser på en sådan förändring. Från folkpartiet liberalerna återkommer vi i januari i vår partimotion om skatterna till hur vi menar att reformeringen av det svenska skattesystemet bör gå vidare. Jag kan därför i dag nöja mig med att hänvisa till reservationerna i dessa avsnitt i dagens betänkande. Fru talman! I debatten om skattereformen strax före sommaruppehållet betonade jag den vikt som vi lägger vid att skattesystemet skall medverka till ekonomisk effektivitet. Tillåt mig att med utgångspunkt i den häftiga i kritik som Bo Lundgren -- och också Gunnar Björk på förmiddagen -- riktade mot bilreseavdragen ge ett exempel på vad vi menar. När jag för ca 40 år sedan slutade skolan, hade jag en kamrat som började jobba i byggsvängen. Han jobbade i Malmö. Eftersom vi båda var födda, uppvuxna och bosatta i Landskrona, föll det sig naturligt för mig att fråga varför han inte kunde jobba på något bygge i vår hemstad. ''Du är galen'', sade han. ''Det finns inte en landskronabo som jobbar i Landskrona. Vi har ju skattefri ersättning för resan och bra traktamenten allihop, och det är ju det vi tjänar på.'' Sedan sade han också någonting om hur många det var i bilen om morgnarna. ''När vi åker till Malmö om morgnarna så möter vi malmöborna på halva vägen. De är på väg till Landskrona och Detta, fru talman, var således för 40 år sedan. Men alla vet ju att det varit likadant gemom decennierna fram till dessa dagar. Än i dag jobbar man med förkärlek på en annan ort än hemorten trots att reseavdragen minskar, och inte bara på Skånes västkust utan i hela landet. Jag tror att medvetenheten om traktamentets och resornas betydelse är stor i denna församling i dessa dagar. Jag vågar mig, fru talman, inte på en gissning om vad detta kostat folkhushållet. En stor del av en hel yrkeskår har under 40 år tillbringat i runda slängar ett par timmar av sin arbetsdag på vägen. Vad har detta kostat hyresgästerna? Vad har det betytt i fordons och vägslitage? Vad har det betytt i drivmedelsförbrukning och miljöförstöring? Det handlar självfallet om miljarder och åter miljarder. Det kan man vara helt säker på. Det handlar också om olyckor och mänskliga tragedier. Jag har velat ta detta exempel för att belysa att det kan finnas skäl att tänka sig för innan man med subventionerade resor sätter folk på vägen ett par timmar av deras arbetsdag. Den som sitter i en bil på vägen bygger inga hus! Med anledning av Gunnar Björks anförande vill jag säga till Görel Thurdin att den princip som vi tillämpat då det gäller avdrag för resor till arbetsplatsen och användande av privat bil i tjänsten är att ersättning skall utgå med de merkostnader som följer utöver ett normalt privat innehav av bilen. Det handlar om en schablon. Därav följer att det inte slår exakt rätt i alla individuella fall, men principen har sitt värde inte minst då det gäller att undvika att stimulera till ineffektivt beteende. Den andra principen jag talade om var konkurrensneutraliteten. Jag kan faktiskt anknyta till nyssnämnda exempel. Ofta har det sagts att vi måste medge generösa avdrag för arbetsresor för att gynna glesbygden. Definitionsmässigt handlar reseavdragen dock normalt om en subventionering av arbetskraftskostnaderna för arbetsgivare i tätorter. Man kan berättigat fråga sig om etablering av verksamheter i glesbygd gynnas av att glesbygdsborna genom skattefavörer stimuleras att ta jobb i närmaste storstad. Skapar det jobb på landsbygden? Andra subventioner syftar till att få strömmen att gå i andra riktningen. Det är aldrig bra när subventionerna på det här sättet -- likt byggnadsarbetare -- möts på halva vägen. Ett tredje inslag som vi i folkpartiet liberalerna slår vakt om är principen om konsumtionsneutralitet. Staten skall inte styra konsumtionen genom avgifter eller subventioner av vissa varor eller tjänster. Ibland låter det som om de som bor på landsbygden på något sätt skulle vara förvisade. Så är det ju faktiskt inte. Jag bor själv på landsbygden, av egen fri vilja. Att bo på landsbygden bjuder på livskvaliteter som inte nog kan värderas. Även här har vi försökt att skapa neutralitet, i förhållande till tätortsboende. Resorna blir förvisso normalt dyrare om man bor i glesbygd men boendet blir också normalt billigare i glesbygd. Ser man till helheten, blir utfallet ganska rimligt, vilket är precis vad vi har eftersträvat. Fru talman! Vänsterpartiet har, alltsedan partiet inte fann det generande att kalla sig kommunister, kritiserat skattereformen. Det tar jag med viss ro. Beröm av det sakliga innehållet från det hållet skulle förmodligen ha känts som ett rejält misslyckande. Moderaterna och centerpartiet har också kritiserat skattereformen. De har sagt sig vara med på reformen men inte belåtna med finansieringen. I en intervju i dagens nummer av Södermanlands Nyheter hävdar Olof Johansson att vi i folkpartiet liberalerna försöker att isolera centern. Detta påstående har inget med verkligheten att göra. Ni i centern isolerar er själva. Det framgår inte minst av er skattepolitik, illustrerad just i detta betänkande. Er kritik skulle kunna ha känts besvärande, om det gått att upptäcka några principer eller något konstruktivt i den. Men den enda princip jag lyckats upptäcka är att ni valt att stryka alla medhårs. Centerns partimotion med anledning av den proposition vi behandlat är ingen motion. Det är en önskelista. Allt till allt och alla! Den borde kanske inte gått till kammarkansliet. Jag tycker att den borde ha gått till Jultomten. Fru talman! Eftersom jag känner mig litet upprymd inför utsikterna att snart få några dagars helgvila, vill jag ändå ge Görel Thurdin litet beröm, för centerpartiet har ju verkligen för en gångs skull lyckats vara tydligt i politiken. Ni ville ta bort momsen på energi. Ert recept är nu chockhöjningar av el och energipriserna för svensk basindustri -- det är centerns metod att betala alla julklapparna i form av subventionerade priser på krogen, osv. När vi i folkpartiet liberalerna velat ge svensk industri samma konkurrensförutsättningar som sina utländska konkurrenter, då vill ni i centern chockhöja deras energikostnader. Med er politik på skatteområdet och i energipolitiken dröjer det inte förrän varseln ligger i fickorna på de anställda i svensk basnäring -- skogsindustrin, stålindustrin, petrokemisk industri och verkstadsindustrin. Med centerns politik kan människor i glesbygd, inte bara i Norrland utan i stora delar av Sverige, möjligen -- jag säger möjligen -- köpa någon tioöring billigare bensin. Inte för att åka till jobbet utan för att åka och beskåda och begrunda silhuetten av den gamla arbetsplatsen där den ligger i morgondimman -- tyst, nersläckt och övergiven. På hemvägen kan de ju stanna till och äta en subventionerade matbit vid någon av alla de krogar som självfallet kommer att blomstra i takt med att basindustrin läggs ned. Nej, fru talman, vi i folkpartiet liberalerna försöker inte isolera centern. Det klarar centerpartisterna själva genom sin politik. Däremot har jag ofta plågats av att jag inte begriper centerpartiets politik. En och annan gång har jag nog beklagat mig här i kammaren också. Nu begriper jag den för en gångs skull -- och då är det ännu värre. Moderaternas önskelista var från början inte lika lång. Men skam den som ger sig! Genom träget reservationsskrivande har man minst kommit i fatt centerpartiet. Och det är ju ingen konst när man inte bekymrar sig om att saker och ting måste betalas. Vi är med på en successiv sänkning av skattetrycket -- en planmässig sänkning, som Bo Lundgren sade. Jag håller med Bo Lundgren. Jag håller också helt med Lars Tobisson, som sade att vi måste sänka de mest skadliga skatterna först. Det är det vi har försökt med nu. Men jag tycker ändå att Lars Tobisson skall ta ett samtal med Bo Lundgren, för han sänker alla skatter på en gång. Det är bara att läsa reservationerna. Jag kan tänka mig att skattesänkningarna kan summeras till åtminstone 10 miljarder. Ibland får jag känslan av att Bo Lundgren också tror att jultomten skall fixa det här. Det är klart att det måste ske en samordning mellan moderaterna och oss i skattepolitiken. Vi är helt överens om färdriktningen, men det är uppenbart att vi inte är överens om i vilken takt man kan gå fram. Kanske vore det klokt, fru talman, om jag slutade detta anförande med någonting som börjar bli en tradition nu, nämligen min lilla uppmaning till moderaterna att ägna helgerna till en stunds kontemplation över det ansvar som åvilar det största oppositionspartiet. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservationerna 2

Fru talman! Låt mig börja med den påstådda okänsligheten gentemot dem som bor på landsbygden. Jag har inte alls visat någon okänslighet för dem som bor på landet. Men jag tror faktiskt att vi i det här landet måste börja fundera över om det verkligen är så klokt att ha dessa avdrag som verkar på det sätt som jag nyss har skildrat. Länsstyrelsen i Södermanland har gjort en utredning. Det visade sig att det var oerhört stora belopp som länsstyrelsen i Södermanland använde till att ge subventioner för att människor skulle kunna åka utom länet och arbeta. Vi är naturligtvis glada över att en del människor kan åka utom länet och finna sysselsättning där. Självfallet är också människorna glesbygden glada över att kunna komma till större orter och finna sysselsättning där. Men jag tror att de skulle vara bra mycket gladare om villkoren kunde bli sådana att de kunde stanna närmare den ort där de bor och att man på det sättet så att säga få en vandring ut mot landsbygden. Då det gäller bilreseförmånen har en schablon skapats för att man skall slippa att redovisa körsträckor och annat, vilket har visat sig orsaka tvist efter tvist. Jag håller med om att schablonen aldrig kan bli bra, eftersom den inte tar hänsyn till körsträckan. Jag vill referera till den ödmjukhet jag talade om i inledningen av mitt anförande. Vi får väl se om vi kan hitta någon bättre modell.

Fru talman! Jag beklagar att jag inte fick med svaren på alla frågorna. Jag har haft en del antecknat, och jag hoppas att jag har tagit upp det mesta. De exempel jag tog upp när det gäller bilresor i tjänsten gällde inte när man gör avdrag för resor till och från arbetsplatsen utan det förhållandet när man är anställd på ett ställe och åker till ett annat för att arbeta. När det gäller frågan om bostadsrätter tror jag faktiskt inte vi kan klara ut det här. Det hade varit lämpligare om Bo Lundgren hade ställt den frågan till mig vid ett tidigare tillfälle, i stället för att komma just nu när jag har två minuter av min repliktid för att besvara den. Jag tycker självfallet att den lösning som vi har skisserat är rimlig. Jag håller inte med dem som säger att den är rättsvidrig eftersom lagrådet faktiskt har granskat detta avsnitt inte mindre än två gånger. Jag tycker faktiskt, och det borde Bo Lundgren också göra som är så pigg på att begära lagrådsgranskning, att man kan tro på lagrådet i det här fallet. Även i denna fråga är jag öppen för, vilket jag sade i min inledning, för att göra förbättringar i de fall vi kan ha missat någonting. Slutligen vill jag ta upp frågan om inflationen. Vi har en inflation som har skenat i väg och det har flera skäl. Ändå, vilket jag sagt tidigare, har vi aldrig i Sverige haft bättre möjligheter och utsikter -- aldrig någonsin -- att få bukt med inflationen. Det år som snart är till ända kan vi inte göra något åt. Det får vi väl svälja, om Bo Lundgren nu har räknat rätt, vilket jag inte är helt säker på. Det finns faktiskt ett inflationsskydd också. Då får vi vidta de åtgärder som behövs. Inflationen under det här året inser jag att vi inte kan göra något åt. Vi har som sagt försökt gardera oss och är det så att vi når dit som jag har tänkt -- en lugn prisutveckling fortsättningsvis -- kommer vi som sagt att ha en helt annan utgångspunkt i fortsättningen.